har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att undanta hästhandel från konsumentköplagen så att all handel med häst i stället går under köplagen. De senaste åren har det pågått ett arbete inom EU för att modernisera reglerna på konsumenträttens område. Arbetet har resulterat i två nya EU-direktiv. Som Sofia Westergren känner till har en utredning lämnat förslag på nya konsumentköpregler som ska genomföra direktiven i Sverige. En väl fungerande konsumentmarknad är viktig för alla - för näringsidkare, för konsumenter och för samhället i stort. Det gäller även handel med levande djur. Handeln ger ekonomisk tillväxt, bidrar till sysselsättningen och tillgodoser människors behov. En grundläggande förutsättning för detta är att det råder en god balans mellan köpare och säljare. Konsumentköplagen gäller vid köp av levande djur, och så har det varit under lång tid. Det handlar om kommersiell verksamhet, och prislappen på vissa djur är betydande. Många köpare befinner sig också i ett kunskapsunderläge gentemot säljaren. Utredningen har ansett att det även fortsättningsvis bör finnas ett grundläggande konsumentskydd vid djurköp. Utredningen har lämnat förslag som försöker komma till rätta med problem som uppmärksammats och samtidigt värna det skydd som enskilda djurköpare anses behöva. Utredningen lämnar förslag om en undersökningsplikt för konsumenten och om en möjlighet att avtala bort den så kallade omvända bevisbördan för säljaren. Förslagen har remissbehandlats och bereds nu i Regeringskansliet. Målsättningen är att en lagrådsremiss ska kunna beslutas senare i vår.

Fru talman! Djuren behöver räddas från konsumentköplagen. Jag har debatterat frågan tidigare med justitieministern, då med fokus på att djuren far illa på grund av konsumentköplagen. Fru talman! Jag tror att även justitieministern håller med om detta. Därför vill jag med den här debatten visa att konsumentköplagen förstör situationen även för privatpersoner. I mitt första anförande ger jag lite bakgrund, och i mitt andra anförande kommer jag att förklara varför konsumentköplagen inte är bra för privatpersoner som köper dyrare djur. Jag har inför debatten pratat med flera personer med ett internationellt perspektiv för att förstå det som hänt i Sverige och hur det ser ut i andra länder. Samtliga dessa personer är samstämmiga om att konsumentköplagen och försäljning till privatpersoner i Sverige sticker ut på ett negativt sätt. Utredningen, som ligger på regeringens bord, är bra och tar upp det som gör att levande djur inte ska omfattas av konsumentköplagen. I utredningen står det att djur far illa. Allt står där tydligt och klart, fru talman. Det står också att vad som nu kommer att göras är ett politiskt ställningstagande. Utredaren gör några noteringar om vad som kan göras och poängterar tydligt att det är politiken som avgör. Det finns noteringar om en undersökningsplikt för djur som kostar en tiondels basbelopp. En tiondels basbelopp är knappt 5 000 kronor, fru talman. Jag vill informera justitieministern om att det kostar 7 000 kronor att avliva en häst. Sedan står det att djur ska kunna säljas i befintligt skick. Moderaterna vill rädda hästar och alla andra levande djur undan konsumentköplagen. Bara skadestånden kan i Sverige gå på flera hundratusen, och det är inte kopplat till hästens värde. En rättsprocess kan alltså leda till personlig konkurs för en säljare. Utredningen noterar att skadestånd kan ges ett tak som blir högst köpesumman. Hästjuristen Malin Wikström, med tio års erfarenhet av hästjuridik, säger att hon gärna avstår alla de processer som konsumentköplagen skapar. Är det fel på hästen fungerar köplagen. Konsumentköplagen behövs inte. Malin berättar också om säljares gråt när de får tillbaka sin häst efter en rättsprocess. Det är en häst som är mager, introvert och en skugga av sitt forna jag. Kanske går den att rädda, kanske inte. Hästar är dyra. Jag kan ge alla åhörare en inblick i vad det rör sig om för belopp. En häst av normalstandard kostar mellan 75 000 och 150 000 kronor. Det är en häst som presterar i lätta klasser. Vill man ha mer av sin häst kostar den hästen mellan 300 000 och 1 miljon. Hästar man ser på tv kostar runt och över 10 miljoner kronor. Det som vi ska ha med oss i debatten är att privatpersoner köper hästar för stora pengar, och här hänger inte konsumentköplagen med. Jag pratade med Helena Torstensson, som jobbar både hos Paul Schockemöhle i Tyskland och i Flyinge i Sverige. På stuteriet i Tyskland föds 1 500 föl, och 600 hästar rids årligen in. Helena reflekterar över att det utomlands är mer företag och profession. Sverige har tyvärr en försäkringstradition där hästar döms ut och ekonomisk ersättning betalas ut. Helena menar att köparen behöver ta mer ansvar. Hon har sett att köpare som inte vill göra jobbet med hästen hellre tar utvägen att avliva den. Det är sorgligt och oacceptabelt. Fru talman! Justitieministern får gärna utveckla vad som här menas med befintligt skick och ge en konsekvensbeskrivning av det.

Fru talman! Hästnäringen i Sverige är väldigt stor. Inte minst fru talmannen vet att hästnäringen är väldigt stor i Gävleborg. Det finns uppemot 360 000 hästar. Branschen omsätter 31 miljarder, och den har skapat 17 000 jobb i Sverige. Den som vill sätta sig in mer i frågan om konsumentköplagen och varför den är olycklig kan lyssna på Hästpartiets podd. Eller man kan lajka Hästpartiet på Facebook. Vad handlar då denna fråga om, fru talman? Jo, 2017 gjorde civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen, som riksdagen ställde sig bakom, om att man i konsumentköplagen skulle ta större hänsyn när det gäller köp av levande djur. När tillkännagivandet kom konstaterade LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, att det var ett välkommet besked. Det var ett välkommet beslut. På LRF:s hemsida skrev man klart och tydligt: I dagsläget gör konsumentköplagen att en näringsidkare kan riskera att få köpa till-baka hästen efter en lång tid till avsevärt högre summa än köpeskillingen. Dessutom riskerar djurskyddet att bli lidande vid långa tvister mellan köpare och säljare. Detta är något som LRF och hästnäringen har jobbat med under många år. Man har nämligen konstaterat att lagstiftningen inte fungerat tillräckligt väl. Ordföranden för LRF Häst kommenterade beslutet genom att säga: Det är otroligt glädjande och verkligen en framgång för oss som arbetar för hästnäringens förutsättningar. Det är utmärkt att man äntligen tar den här saken på allvar och inser att vi måste hitta ett rimligt sätt att hantera konsumentlagstiftningen baserat på kännedomen om att levande djur är just levande djur och inga materiella varor. Juristen på LRF Konsult, som är expert på konsumentlagstiftning kopplad till häst, såg också mycket positivt på tillkännagivandet: Detta ger utrymme att skapa en förändring som ger en efterfrågad balans på marknaden och större förståelse samt respekt för den här typen av komplicerade transaktioner. Levande djur ska inte likställas med kapitalvaror på ett sådant sätt som dagens lagstiftning föranleder, eftersom det inte är förenligt med varans natur och de särskilda komplikationer som levande djur för med sig. Det är min uppfattning att lagstiftningen hämmar många aktörer från att ingå avtal med konsumenter med rädsla för att köpet ska återgå samtidigt som det finns konsumenter som inte lyckas hävda sin rätt med anledning av bristande underlag. Man såg alltså fram emot den förändring som skulle ske. Konsumentverket vill däremot inte göra några förändringar i lagen. De säger så här i sitt remissyttrande över förslaget: Konsumentverket har noterat att det finns svårigheter när det gäller att vid försäljning av levande djur bedöma huruvida fel föreligger och tidpunkten för när fel har uppkommit. Konsumentverket anser dock att näringsidkaren har bättre möjligheter än konsumenten att göra sådana bedömningar. Konsumentverket menar mot denna bakgrund att konsumentköplagens regler, precis som tidigare, ska tillämpas fullt ut vid köp av levande djur utan beloppsgränser, undersökningsplikt eller andra begränsningar. Vi har alltså två aktörer som står mot varandra. Å ena sidan har vi Konsumentverket, som säger att inga förändringar behövs. Å andra sidan har vi experterna på LRF och i hästnäringen, som säger att lagstiftningen inte funkar. Jag skulle vilja veta: Hur kommer ministern att beakta LRF:s synpunkter i det kommande lagförslaget?

Fru talman! Jag tar vid där Lars Beckman slutade. Mitt emellan två parter står alltså ett levande djur. Enligt konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits vid köptillfället. Ett problem med att konsumentköplagen tillämpas vid köp av häst, och även andra djur, är att hästen till sin natur är föränderlig, precis som andra levande djur. Det händer saker varje dag. Man brukar också säga att det är ganska vanligt att en häst får skador under första året hos en ny ägare. Det kan handla om att man rider på ett annorlunda sätt, att man har annan utrustning, ett annat underlag i ridhuset eller att hästen har andra hagkompisar att busa med. Det kan vara massor av saker som påverkar, och en häst är ändå en häst. Det är ett levande djur. När en köpare upptäcker ett fel ska han eller hon bevisa att det är ett sådant fel som ger grund för att häva köpet. Därefter är det upp till säljaren att bevisa att felet inte förelåg vid överlämnandet. Det här kan faktiskt vara näst intill omöjligt. Fullt ansvar kan utkrävas av säljaren även om felet inte framgick vid en veterinärbesiktning eller ens vid en röntgen. Vid överlåtelse av begagnade varor anges ofta att köpare kan hävda fel om varan är i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det säger sig självt att det kan vara omöjligt att bevisa när ett fel uppstod. Skada kan ju uppstå även vid ett gott och ansvarsfullt omhändertagande just när det gäller djur. Det handlar om levande djur som kommer i kläm i lagstiftningen - en lagstiftning som vi människor har beslutat om. Nu har detta utretts, och utredningen är klar. Men hör och häpna: Underlaget som finns på regeringens bord säger att djuren ska vara kvar i konsumentköplagen, detta trots att utredningen påvisade brister ur ett djurskyddsperspektiv och att Sverige också har varit drivande i EU om frågan att levande djur skulle undantas konsumentköplagen. Som jag sa: Lagen är enbart till för att skydda och stärka konsumenters ställning gentemot näringsidkaren. Men det finns inget skydd för djuret. Inte heller länsstyrelsens djurskydd är anpassat för att kunna träda in i sådana här situationer. I går besökte jag en veterinär, fru talman. Vi samtalade naturligtvis om en massa saker, men vi kom också in på konsumentköplagen. Veterinärer, jurister och advokater - alla vittnar om att mer än hälften, kanske till och med 70 procent, av alla processer egentligen handlar om att köparen helt enkelt inte är nöjd med sitt köp. Hästen kanske bockar och stegrar eller kanske inte alls presterar vad man hade tänkt sig. Den kanske inte var den där fina lilla ponnyn som man hade tänkt sig, utan det var en levande häst med ett eget humör. Då finns det de som drar igång med att leta fel, och det är ju faktiskt så att om man håller på och röntgar en häst så kan man hitta saker som kanske egentligen inte visar att det är något fel. Men det finns där, och då kan man hävda att det är detta som gör att man vill lämna tillbaka hästen. Eftersom konsumentköplagen har blivit någon form av förlängd ångervecka upp till tre år bedöms det ganska rättsosäkert, och företag drar sig nu för att sälja hästar till privatpersoner. Hur skulle det då bli? Som ministern säkert förstår finns det massor av människor som är engagerade i den här frågan och som lyssnar nu och väntar på hur det ska bli. Man är engagerad i olika grupper i sociala medier; Lars Beckman nämnde Hästpartiets sida på Facebook. Alla dessa undrar nu om Sveriges regering tänker ta några initiativ till att undanta hästhandel från konsumentköplagen, så att handeln går via köplagen eller kanske till och med har en egen lagstiftning.
Fru talman! Vi har kanske olika ingångar här fast ändå inte, för det finns ju en kompromissmöjlighet i de här olika intressena. Först måste man vara klar över att det är olika intressen som står mot varandra. Jag uppfattar att Moderaterna står för ett ensidigt näringsintresse, där ni vill försvaga konsumentskyddet kraftigt. Det står inte jag för. Jag menar att också konsumenten måste ha ett starkt skydd i de här näringarna. Det måste finnas en balans mellan säljare och köpare. Det är inte bara säljare som har rättigheter utan också köpare. Man har rätt att kunna räkna med att den häst som man köper är frisk och att den fungerar som avsett, till exempel som riddjur. Om den inte gör det måste man ha möjlighet att få rätt i efterhand. Om du köper en häst och så visar det sig efter två tre veckor att den inte är frisk och du inte kan rida på den som själva tanken var, då står du plötsligt där med en utgift som kan vara väldigt stor. I vissa fall kan det vara helt uppenbart att felet fanns redan från början och att du i själva verket har blivit lurad. Menar ni då att köparen ska stå sitt kast, trots att han eller hon har blivit lurad? Är den moderata positionen att köparens rättigheter inte spelar någon roll utan att säljaren, näringsidkaren, ska ha alla rättigheter? Jag tycker inte att det är rättvist. Jag tycker inte alls att det är bra. Man kan inte bara ställa köparen helt rättslös. Det är den här balansen mellan köpare och säljare som är bakgrunden till att den omvända bevisbördan finns under de första sex månaderna. Det vill säga om hästen under de första sex månaderna visar sig ha sådana hälsoproblem att man till exempel inte kan rida på den räknar man med att det var ett ursprungligt fel, och då är det säljaren som måste bevisa motsatsen. Det här har varit omstritt under lång tid, och därför tillsatte vi den här utredningen. Det fanns också ett tillkännagivande i botten. Utredaren föreslår som sagt en kompromiss, det vill säga ett förslag om att köpare ska ha en undersökningsplikt och också att den omvända bevisbördan ska kunna avtalas bort vid köp av dyrare djur, alltså där köpet ligger på lite drygt 5 000 kronor, en tiondel av basbeloppet. Vid köp av dyrare djur ska man alltså kunna avtala bort den omvända bevisbördan. Jag tycker att det verkar vara en rimlig lösning, men vi bereder som sagt var fortfarande förslagen. Vi är dock i slutskedet av beredningen, och som jag skriver i interpellationssvaret räknar jag med att vi kan gå till Lagrådet nu i vår och ha en proposition till sommaren så att ni kan se hur förslaget kommer att se ut. Vi får se hur vi hamnar i alla detaljer, men det är inte aktuellt att kraftigt försvaga köparens rättigheter på det sätt som ni verkar vilja. Jag menar att också köparen har rättigheter och inte bara den som säljer hästen.
Fru talman! Ministern vill ha ett starkt konsumentskydd, och det vill Moderaterna också ha. Konsumentköplagen är dålig även för privatpersoner. Lagen utestänger från hästaffärer. Lagen gör att privatpersoner inte kan få den hjälp de behöver vid hästaffärer av hästkunniga människor som har enskilda firmor eller företag. Hästföretagaren och tävlingsryttaren Erika Lickhammer van Helmond är bosatt i Holland. Hon och hennes man blev årets företagare. Erika är tydlig med att hon inte säljer hästar till privatpersoner i Sverige. Stämningar som hon hör om i Sverige förekommer inte i Nederländerna, kanske för att hästhandel där i huvudsak sker mellan företag. Jag läser ur Erikas krönika i branschtidningen Ridsport: "På grund av lagen väljer fler och fler hästföretagare att inte sälja till privatpersoner, vilket drabbar både säljarna . och köparna som inte längre kommer att kunna köpa häst i Sverige. Se på Sveriges avel, den är oerhört framgångsrik internationellt . men en efter en tvingas även uppfödarna att lägga ner på grund av konsekvenserna av denna omdiskuterade lag." Lisen Bratt Fredricson har tävlat på den högsta nivån ända till OS. Lisen är bekymrad över att svenska uppfödare inte använder sin fulla potential till att föda upp hästar, eftersom de begränsas av konsumentköplagen. Uppfödare berättar att de endast säljer föl till privatpersoner för att reklamationstiden på tre år ska passera innan hästen presterar maximalt. Lisen berättar också om att hon ser att många som köper häst behöver stöd. Här uppstår ett dilemma, för om Lisen ger det stödet kan hon få ansvaret enligt konsumentköplagen. Lagen är likt en magnet något som fäster så fort en enskild firma eller ett företag finns i närheten av handeln med häst. Konsumentköplagen utestänger alltså det stöd som ovana hästköpare behöver. Ett rättsfall som pågår just nu får bli ett exempel på hur illa det kan gå. En tävlingsryttare hjälper sin granne och har bra kontaktnät. Vid en tävling i Europa tas en häst med till grannens dotter i ryttarens lastbil. Ryttaren tar ingen ersättning utan vill bara vara sjyst. I dag är ryttaren stämd i enlighet med konsumentköplagen. Det går inte att avtala bort konsumentköplagen, så lagen utestänger privatpersoner från att göra affärer. Fru talman! Paradoxalt har Sverige även blivit Europas avstjälpningsland. Det finns därför skäl att se över och stärka privatpersoners handel med häst. Förut var Italien landet för dessa hästar. I dag är det Sverige som är mottagare av lastbilstransporterna från kontinenten. Men vad är det för mening med att ha en lag som utestänger och försvårar för konsumenterna? Ska politiken skydda privatpersoner så till den milda grad att de utestängs från att köpa häst? Är det vad regeringen vill? Jag vill vara tydlig med att en säljare som handlat mot tro och heder ska bära ansvar. Den säljaren sätts åt även i köplagen. Det är inte tal om annat, fru talman. Jag vill fråga justitieminister Johansson om han vill att privatpersoner ska utestängas från hästhandel. Kritik finns om att konsumentköplagen bidrar till oskäligt höga skadestånd. Notering i utredning finns till ett skadeståndstak som kopplas till köpesumman. Vill justitieministern utveckla vad som är målet och vad som kan uppnås med detta tak? Vi vet att privatpersoner kan köpa en häst för 1 miljon kronor och att skadeståndet då blir 1 miljon kronor till. Det blir samma konsekvens, att en säljare går i personlig konkurs.

Fru talman! Jag vet inte om ministern verkligen menade det han sa. Men i mitt inlägg, fru talman, redogjorde jag för vad LRF, LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse hade sagt. Detta ger utrymme att skapa en förändring som ger en efterfrågad balans på marknaden och större förståelse samt respekt för den här typen av komplicerade transaktioner. Då står ministern här och säger: Moderaterna vill ta bort konsumentskyddet! Är det den positionen ni har? : Just det.) Så är det inte. Jag tycker att det är oförskämt mot LRF, mot LRF Konsult och mot Hästnäringens Nationella Stiftelse att anklaga seriösa organisationer för att vilja ta bort konsumentskyddet. Hela debatten handlar ju om att man ska förbättra konsumentskyddet så att det verkligen blir effektfullt. Det var det som jag läste upp här. Ministern kan naturligtvis gå in och läsa själv på LRF:s sida. Hela poängen är att dagens konsumentskydd inte funkar. Det är inte till gagn för konsumenten därför att det leder till att det helt enkelt inte görs affärer, som jag sa i mitt första inlägg. Det innebär att man i princip har ett obefintligt konsumentskydd. Man måste alltså ha ett relevant konsumentskydd. Jag skulle önska att ministern hade en lite mer ödmjuk attityd till LRF, LRF Konsult och hästnäringen. Det är ingen som vill försämra, utan hela denna interpellationsdebatt handlar om att man vill förbättra dagens situation.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Självklart ska det finnas ett konsumentskydd. Jag har själv blivit lurad vid hästköp, så jag om någon vet att detta är viktigt. Ministern var inne på skador som visar sig efter två tre veckor. Jag kan också tycka att det är en rimlig tid. Men i Sverige är tiden väldigt mycket längre i dag. Tidigare fanns det en lagstiftning i Danmark som innebar 28 dagar. Det kan tyckas vara lite rimligare än att man ska ha flera månader på sig, just med tanke på det som jag sa tidigare om att många skador uppkommer i början och kanske till och med under det första året när man har köpt en ny häst. Det är vi människor som kan påverka lagstiftningen. Det är faktiskt vi här inne som har möjlighet att göra det. Hästarna kan inte påverka någon lagstiftning alls. Det är vi människor som behöver ta ansvar för de djur som vi äger. Vi har ett långtgående ansvar. Detta handlar om levande djur. Att reklamera ett kylskåp är faktiskt mycket enklare. Det står bara där det står. Vid en eventuell tvist fortsätter kylskåpet att stå där det står. Men om man ska reklamera en häst lever hästen vidare hela tiden. Och om du som säljare vill kontrollera hur hästen har det, eftersom du har ansvaret för den och kan behöva ta tillbaka den, får du alltså inte besöka den eller ta ansvar för det levande djuret. Det är i detta fall som hästarna kan komma i kläm. Ministern var inne på dessa två tre veckor. Då måste ministern också se att det är uppenbara skillnader mellan kylskåp och hästar. Det behöver vi ta ansvar för, så att det blir enklare för alla men fortfarande ett konsumentskydd när man ska köpa och sälja levande djur.
Fru talman! Till att börja med kan jag konstatera att köplagen och konsumentköplagen är olika på det sättet att konsumenterna har en starkare ställning när det gäller handel inom ramen för konsumentköplagen än inom ramen för köplagen. Köplagen reglerar framför allt handel mellan näringsidkare och där de står på en mer jämbördig nivå i förhållande till varandra. På grund av det har man infört en konsumentköplag för att kunna se till att den svagare parten ibland i en sådan här relation får en starkare ställning än vad som gäller inom ramen för köplagen. Det innebär att om man lyfter ut dessa affärer helt och hållet från konsumentköplagen försvagas konsumentens ställning. Det är bara så. Sedan kan ni ha vilket tonläge som helst i debatten. Men det är bara så. Lyfter man ut detta från konsumentköplagen till köplagen försvagar man konsumentens intressen och konsumentens ställning. Sedan behöver ni i Moderaterna inte skämmas för att ni står för näringsintresset här, för det gör ni då. Det är hästhandlarintresset och näringsintresset som ni står för - okej - och det finns organisationer som driver dessa frågor. Men det som jag säger är att man inte kan gå så långt att man helt försvagar konsumentskyddet vid dessa affärer. Då måste det finnas någon som faktiskt balanserar detta, och det är det som jag står för. Den som blir lurad i en sådan affär måste helt enkelt ha en möjlighet att få rätt i den situationen. Går man hela vägen, som en del tydligen vill göra, försvagar man konsumentintresset väldigt kraftigt. Dit vill jag inte gå. Då finns det ett utredningsförslag som innebär en undersökningsplikt och en möjlighet att avtala bort den omvända bevisbördan som i dag gäller för de första sex månaderna. Det är detta förslag som vi arbetar med. Ingen av er har kommenterat - vi får kanske höra det i slutinlägget - vad ni tycker om denna kompromiss i så fall. Men jag tycker att den verkar vara väl avvägd. Då innebär det bland annat att man kan avtala bort denna kontroversiella del när det gäller den omvända bevisbördan eller utforma en egen regel i ett avtal mellan köpare och säljare för vad som ska gälla under exempelvis den första tiden. Det blir en annan situation då, och då tror jag att det blir lättare att komma överens. Det kanske kan lösa en del av dessa problem. Vi jobbar alltså med detta lagförslag, och tanken är att vi ska lämna en lagrådsremiss lite senare i vår och sedan en proposition till sommaren. Men det som jag har sagt här är att vi inte tänker gå hela vägen och så kraftigt försvaga konsumenternas rättigheter, som det verkar som att Moderaterna är ute efter.
Fru talman! Jag blir lite förtvivlad när jag hör justitieministerns svar. Jag vill göra en liten sammanfattning. Vi vet att hästar far illa på grund av konsumentköplagen. Vi vet att privatpersoner utestängs från hästköp. Det stöd till privatpersoner som de så väl behöver utestängs på grund av konsumentköplagen. Hästföretagare lägger ned eller begränsar sin verksamhet till enbart sådant som omfattas av köplagen. Det finns heller inte möjlighet att slippa konsumentköplagen. Om jag som privatperson köper en häst kan jag inte få lov att slippa konsumentköplagen. Jag hör hästföretagare säga att de i stället för att sälja till en privatperson hellre säljer hästen för kanske 200 000 till, med köplagens regler. Vi hör hästjuristen Malin Wikström säga att hon gärna slipper alla rättsprocesser som har med konsumentköplagen att göra. Den är nämligen inte rättvis. Konsumentköplagen togs fram för döda ting. När man köper ett kylskåp av en stor vitvarukedja funkar konsumentköplagen utmärkt för att stärka köparens roll, men den som ska köpa en häst för kanske flera hundra tusen och behöver stöd och hjälp kan inte få inte det. Vi hörde Lisen Bratt Fredricson säga att hon inte kan hjälpa sin granne att köpa en häst, för då hamnar hon i kläm som mellanhand och får konsumentköplagen smetad på sig. Jag vill ytterligare en gång höra med justitieministern: Kan du se att konsumenterna - privatpersonerna - hamnar i kläm i konsumentköplagen?
Fru talman! Jag skulle nog vilja säga att konsumenterna riskerar att hamna ännu mer i kläm om vi skulle göra som Moderaterna vill och helt undergräva deras rättigheter. Det skulle nämligen innebära att den som blir lurad vid ett köp får stå sitt kast, så att säga. Man skulle ha mycket mindre möjligheter att få upprättelse och få affären att gå tillbaka. Även om det var fel på hästen från början och säljaren visste om det kommer man som köpare att få stå sitt kast, helt enkelt, utan möjlighet alls att få upprättelse. Det är det som är problemet här. Sedan kan jag bara notera att ingen av dem som har debatterat detta - inte heller Sofia Westergren - egentligen har gått in på de förslag som finns i utredningen. Debattörerna ger heller inga signaler om huruvida de tycker att förslagen verkar rimliga. Jag tycker att de förslag som finns om att kunna avtala bort den omvända bevisbördan och om undersökningsplikt verkar vara en rimlig avvägning. Det verkar vara en kompromiss som ligger mittemellan de olika intressen vi har att hantera här. Det är det vi arbetar efter. Jag vill som sagt inte gå så långt som Moderaterna verkar vilja göra, det vill säga helt undergräva konsumenternas - köparnas - rättigheter här. Men vi jobbar vidare med detta, och vi kommer att gå till riksdagen senare under den här våren.